Fru talman! "Under senare år har det skett en kraftig ökning av den illegala förekomsten av explosiva varor, främst handgranater, i Sverige. I flera fall har handgranater kastats in i lokaler och bostäder. Det finns tydliga tecken på att personer som tillhör kriminella grupperingar har tillgång till explosiva varor i större utsträckning än tidigare och också har en större benägenhet att använda dessa." Jag stöder denna beskrivning av verkligheten som regeringen uttrycker i den proposition vi nu ska debattera. Propositionen handlar om Tullverkets möjligheter att eftersöka och beivra illegal införsel av explosiva varor. Genom lagförslaget får Tullverket befogenhet att eftersöka och inleda förundersökning om brott mot införselreglerna för explosiva varor. Det har man inte rätt att göra i dag, vilket är ett stort problem för samhällets stabilitet och vår vardagstrygghet. Att detta inte har varit möjligt är mycket allvarligt. Den primära orsaken till att det är på detta vis är att i den svenska byråkratin betecknas handgranater som explosiv vara i stället för det vapen de är. Hela sjuklövern har därigenom aktivt bidragit till att destabilisera samhället och gynna grovt kriminella grupperingar genom att inte agera för att lösa problemet när man innehaft regeringsmakten. Tullverkets gränskontrollverksamhet mot annat EU-land regleras i inregränslagen, som bygger på det så kallade EUF-fördraget, som i sin tur bland annat reglerar den fria rörligheten av varor och tjänster inom EU. Svenska myndigheter har räddhågset duckat för skrivningen i fördragets artikel 34 och 35 som förbjuder begränsande kontroller och restriktioner i handeln mellan EU-länder. I lagen om Tullverkets befogenheter vid inre gräns finns en lista på varuslag som är undantagna från kontrollförbudet i fördraget och som således kan eftersökas. I den listan finns vapen och krigsmateriel angivna som produktgrupper som får kontrolleras och eftersökas vid inre gräns. Explosiva varor finns inte upptaget som en sådan begränsning men föreslås nu bli tillagda. Som jag redogjorde för i inledningen av mitt anförande har insmugglingen av till exempel handgranater och andra vapen ökat kraftigt de senaste åren. I riksdagen har det också väckts motioner om att åtgärda problemet med att handgranater kan föras in i Sverige utan att tullen har rätt att eftersöka och hantera beslag av sådana varor. Bara innevarande riksdagsår lämnades elva motioner in till riksdagen om skärpta åtgärder mot smuggling av handgranater. Vi sverigedemokrater har fyra olika motioner som berör olika delar av problematiken kring det ökade våld där handgranater är inblandade. Detta är inte en ny fråga; den har funnits med i åtskilliga år. Propositionen handlar i första hand om att Tullverket ska kunna beivra insmuggling av just handgranater till Sverige. Det är en i det närmaste ofattbar tafatthet från de svenska regeringskonstellationerna som har gjort att frågan inte löstes för flera år sedan. Fru talman! Det kan vara intressant att se en definition av begreppet vapen. På Wikipedia beskrivs begreppet på följande sätt: "Vapen är redskap och utrustning för krig, jakt, tävling, brottslighet eller självförsvar. Vapen utsträcker sig från förhistoriska vapen som knölpåkar, spjut och speciellt utformade stenar till mycket komplicerade moderna vapen som interkontinentala ballistiska missiler. I en bredare bemärkelse, är vapen något som kan användas för att få en fördel gentemot en fiende eller i syfte att försvara sig själv och andra mot yttre hot." Den allra enklaste lösningen hade varit att använda det svenska språket på ett korrekt sätt och definiera handgranater som vapen, vilket jag yrkade på i en motion i höstas. Då hade vi inte behövt ha denna debatt i dag. Jag tolkar avsaknaden av anmälda debattörer som att de övriga partiernas företrädare skäms för sitt agerande. Fru talman! Det som är bra med detta lagförslag är att det äntligen kommer till stånd en möjlighet för Tullverket att agera mot insmugglingen av handgranater. Det går dock alldeles för långsamt. Regeringen vill skjuta på införandet av lagen till den 1 november 2017. Det handlar om en ny punkt i en punktlista i införsellagen, sammanlagt tolv ord. Lagtexten är redan klar, och regeringen skriver själv i sin proposition att den nya lagstiftningen bör träda i kraft så snart som möjligt. Ändå väljer man att ge vapensmugglarna ytterligare respittid så att de kan jobba på i lugn och ro ett tag till utan alltför stor risk att upptäckas och stoppas. Betydligt mer avancerade lagförslag har genomförts väsentligt mycket snabbare än så här, och vi menar att denna ändring skulle ha kunnat göras så att den kunde träda i kraft redan den 1 juli 2017. Det är sorgligt att de övriga sju partiernas företrädare är så trötta att de inte kan förstå vikten av att skynda på införandet. Ni kan vara helt säkra på att de kriminella nätverken är väl medvetna om det tidsfönster som hålls öppet för nästan riskfri införsel av handgranater. Hur många flera människor tror ni kommer att drabbas på grund av er senfärdighet? Fru talman! Det är inte bara viktigt att ge Tullverket befogenheten att eftersöka grövre vapen, till exempel handgranater. Det är minst lika viktigt att stärka Tullverkets förmåga att utföra de nödvändiga kontrollerna. Redan i dag är Tullverket kraftigt nedbantat genom senare års omorganisationer, och många gränspassager saknar helt fast tullbemanning. Därtill kommer Tullverket att tvingas dra ned ytterligare på sin personalresurs på grund av att sjuklövern, med små variationer, inte vill skjuta till de resurser som behövs för att Tullverket ska klara av att uppfylla sina åtaganden. I sitt budgetäskande för 2017 och 2018 har Tullverket tydligt redogjort för hur man tvingas skära ned på personal för att klara budgeten och hur det kommer att innebära att man inte kommer att kunna uppfylla de krav som ställs på verket. För att lösa detta problem har vi budgeterat en nivåhöjning för Tullverket 2017 och framåt på 275 miljoner kronor mer än regeringen. De situationer som uppstår när försök görs att smuggla in vapen och sprängmedel i Sverige är farliga till sin natur. Att riskerna för tullpersonalen ökar när den aktivt eftersöker illegala sprängämnen är därför inte svårt att se. Därför måste även skyddsnivån höjas för personalen i gränsskyddet. Det är då naturligt att se till att den personal som ska hantera sådana situationer är utrustad för att ta hand om alla tänkbara lägen. Man ska också kunna försvara sig själv och sina kollegor. Fru talman! Löser vi inte även dessa frågor skyndsamt kommer vi att se hur det nu aktuella lagförslaget i stor utsträckning kommer att visa sig vara en papperstiger. Utan förmåga - ingen verkstad. Vi står givetvis bakom båda våra reservationer, men för tids vinnande yrkar jag bifall enbart till reservation 1.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till propositionen och avslag på den motion som Olle Felten yrkade bifall till. Man kan naturligtvis diskutera hur fort saker och ting ska ske. Den reservation som det yrkades bifall till handlar om att vi ska införa detta betydligt fortare än vad regeringen har lämnat sin proposition. Så kan man tycka, men saker och ting måste ha sin gång. Jag instämmer i att detta borde ha gjorts betydligt tidigare. Man borde ha tagit tag i frågorna tidigare, men det går inte att skynda på dem bara för sakens skull. Vi påbörjade detta redan 2015 och har jobbat med det ända fram till nu. Det gäller naturligtvis inte bara denna fråga utan även andra saker som har med samma problematik att göra. Det är inte helt fritt att föra in handgranater i Sverige i dag bara för att tullen inte har befogenheter. I stället får man ett mer komplicerat förfarande där polisen behöver blandas in och där man tar hand om sakerna på ett lite omständligare sätt. Men man ger ingen jätterespit till smugglare att föra in olagliga varor till Sverige. Så fungerar det inte. Jag tänkte reflektera lite kort över vapenhantering. Vi har ett tullverk som har befogenheter att använda vissa olika vapen. De har personlig skyddssprej och även skjutvapen - pistoler - men väljer i dag själva hur och när dessa ska användas. Det är alltså inte här i kammaren som vi begränsar möjligheterna till beväpning, utan det sköter de själva på Tullverket. Jag är övertygad om att de skulle se den naturliga farlighet som Olle Felten talade om. Det låter lite som att han tror att vi har Narcos här i Sverige och hela den smuggelproblematik som finns i Mexiko, där man skjuter på varandra för att få in varor över gränsen. Så är det inte. Explosiva varor - Tullverkets befogen-heter vid inre gräns De som smugglar in i Sverige har inte något intresse av att skapa uppmärksamhet eller störa sin egen verksamhet. De vill gå under radarn och göra det så lugnt och försiktigt som möjligt. De vill inte att vi ska veta att varorna finns här. Vi behöver inte eskalera detta själva. Vi har resurserna och möjligheterna att göra något åt eventuellt farliga situationer när man bedömer att sådana uppstått, men jag tycker att vi ska överlämna det till Tullverket, inte beväpna människor vid gränsen i onödan. Denna naturliga farlighet finns helt enkelt inte. Snarare finns ett naturligt lugn där ingen på den andra sidan har något intresse av att uppmärksamma något. Vi jagar dem så gott vi kan med olika metoder. Vi borde hellre ha ännu en röntgenmaskin för att röntga lastbilar än fler pistoler vid gränsen. Det är min position, helt klart. Om något skulle förändras dramatiskt kommer Tullverket definitivt att uppmärksamma detta, men det har ännu inte hänt.